Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindqvist för ett utförligt svar, som främst är en redogörelse för de olika pågående försöksverksamheterna. Det kan medges att det är en ganska imponerande karta. Det är bra med alla de här försöksverksamheterna, men jag saknar ett uttryck för regeringens verkliga ambitioner när det gäller att utveckla de verksamheter som statsrådet kallar komplement till samhällets insatser. Anledningen till min interpellation är den rapport rörande hemtjänsten som socialstyrelsen nyligen överlämnat till regeringen och till vilken de borgerliga ledamöterna i styrelsen fogade ett särskilt yttrande — jag vet att i varje fall två av ledamöterna är närvarande här i kammaren —, där vi betonade nödvändigheten av att tillvarata enskilda alternativ och frivilliga insatser för att över huvud taget klara den framtida hemtjänsten. Verkligheten har drivit fram alternativ som efterfrågas av de enskilda människorna, knappast initiativ från regeringens sida. Av statsrådets svar framgår att det först och främst är samhället — landsting och kommun — som skall ha huvudansvaret. Visst, samhället har alltid ytterst sitt givna ansvar här, bl.a. enligt socialtjänstlagen. Men det allra viktigaste är — enligt moderat uppfattning — att den enskilde själv får bestämma vilken hjälp och vård vederbörande vill ha. Den som behöver hjälp skall inte vara beroende av att släkt och vänner kan och vill hjälpa till, säger statsrådet. Men nog vet väl statsrådet Lindqvist att det är så i dag? Den s.k. anhörigvården ger i dag tre gånger så mycket tid till gamla, handikappade och sjuka som den offentligt bedrivna hemtjänsten. Det är faktiskt hemtjänsten som utgör ett komplement till anhörigvården i dag. Jag tror att statsrådet inser att vi aldrig kommer att klara hemtjänsten utan anhörigas och vänners insatser. Antalet yrkesarbetande inom vård och omsorg kommer helt enkelt inte att räcka till. Därför hade det varit intressant att få veta vad regeringen föreslår för att underlätta situationen för de anhöriga, och inte bara få en hänvisning till ett projekt. De anhöriga har ofta en väldigt tung uppgift. Närstående ges på olika sätt stöd från samhällets sida, 39 säger statsrådet. Jag vill påstå att detta stöd i dag är alldeles för dåligt. Vad vill regeringen göra för att underlätta för alla anhöriga, vanligen kvinnor, som ofta uppoffrar sig därför att kommunernas hemtjänstresurser inte räcker till? Ett positivt uttalande t.ex. om rätten till rimlig ersättning och avlastningsplatser inom den slutna vården från statsrådets sida hade betytt mycket för alla dessa tyst arbetande människor. Det låter bra att den enskilde har full medbestämmanderätt enligt socialtjänstlagen. Det är ju någonting som vi alla ställer upp på. Men hur är det verkligheten? Enligt en Spri-rapport för några år sedan upplevde hälften av de äldre att någon annan hade bestämt över dem när det gällde deras vård och service. Sådan är verkligheten — tyvärr. Hur tänker regeringen förverkliga självbestämmandet och valfriheten för dem som behöver hemtjänst? Är regeringen t.ex. öppen för att införa någon typ av hemtjänstersättning, hemvårdsbidrag eller vad vi vill kalla det som människor själva kan förfoga över? I Danmark och Finland administreras en sådan ersättning via socialförsäkringen, men man kunde naturligtvis också tänka sig någon form av ”vårdpeng” från kommunen som den enskilde finge använda för att anlita den hjälp han eller hon finner bäst. Det kunde bli en positiv utveckling av STIL-projektet. Kan statsrådet t.ex. tänka sig skattefrihet till ett visst belopp för yngre pensionärer som är villiga att göra en vårdinsats för litet äldre och sjukare pensionärer? Är statsrådet beredd att öppna möjligheten för dem som vill driva ett hemtjänstbolag i egen regi eller på entreprenad till kommunerna? Vad gör regeringen för att tillvarata kompetensen hos våra invandrare? Jag är övertygad om att de kommer att bli en väldigt fin resurs, om man verkligen tillvaratar deras kunskaper och intresse på allra bästa sätt, och utan att tillämpa den byråkrati som i dag omgärdar de här frågorna. Alla de insatser som jag nu har nämnt kommer att behövas, utöver de personalrekryterande och personalbefrämjande åtgärder inom hemtjänsten som förordats av socialstyrelsen. Håller statsrådet med mig? Och när kommer de nya fördomsfria förslagen från regeringens sida, där man fullt ut inser att kommun och landsting inte klarar allt? De förslagen behöver komma nu! Till sist bara några ord om den kommande vårdutbildningen. Vi är överens om att vi måste få till stånd en utbildning som gör hemtjänstpersonalen kapabel både att ge insulininjektionen på morgonen och att koka vällingen, som jag brukar uttrycka saken. Därför har vi moderater länge i motioner föreslagit en samordnad treårig utbildning. Det är bra om en sådan utbildning nu kommer till stånd. Jag tycker emellertid att det hade varit bättre om man satsat mera rejält på vårdutbildningarna än på en allmän försöksverksamhet. Men det är kanske en annan historia!

Herr talman! Det har varit stora rubriker angående vården: Vården sommaren 1988 värre än fjolårets. Hemsjukvården i kris. Det saknas personal, osv. Jag tänker inte gå in på detta, eftersom Gullan Lindblad gör det med den äran. Jag skall i all stillhet komma med ett litet tips till statsrådet angående Prot. 1987/88:113 personal. 3 maj 1988 För en tid sedan kontaktades jag av en sjukvårdslärare vid Marinens sjukvårdsskola i Göteborg. Där utbildas gruppbefälsuttagna sjukvårdare från både flottan och kustartilleriet samt plutonsbefäl för krigsplacering som självständiga sjukvårdare. På skolan utbildas självständiga sjukvårdare, sjukvårdare som skall tjänstgöra under läkares ledning, läkarsekreterare och sjukbärargruppschefer. De militära termerna är jag inte så våldsamt hemma på, men jag har noterat vad som stod i den handling som jag fick. Skolans läroplan omfattar, förutom teori, även praktik på sjukhus. Jag blev intresserad, då denna sjukvårdslärare framhöll att det efter denna utbildning kan uppstå en skarv mellan den militära sjukvårdsutbildningen och civilt arbete eller utbildning. Han tyckte att det vore intressant att undersöka detta objekt och om det även skulle finnas ett intresse för arbete inom den civila vården. Jag kan föreställa mig att dessa pojkar som skall fungera i händelse av en krigssituation, till viss del självständigt, även bör klara av att tjänstgöra i en civil krissituation, t.ex. inom hemsjukvården. Jag kan också tänka mig att de, med en viss komplettering av utbildningen, även skulle kunna tjänstgöra inom sjukvården. Dettaligger emellertid inom statsrådet Sigurdsens ansvarsområde. Men jag ber att få överlämna dessa papper till statsrådet Lindqvist, så att statsrådet och Gertrud Sigurdsen gemensamt kan gå igenom dem på departementet. Till sist, herr talman: Jag har ett 30-årigt yrkesliv som distriktssköterska bakom mig. Detta arbete omfattade även hemsjukvård. Jag är inte det minsta förvånad över den situtation som nu har uppstått. Jag har kunnat skönja denna utveckling, och jag har förstått att 1980-talet skulle komma att innebära något av de brustna illusionernas årtionde när det gäller offentlig service. Det finns inte och kommer inte att finnas tillräckligt med människor att tillgå för att klara de behov och den efterfrågan på tjänster som krävs. Och den offentliga sektorn kommer med benhård konsekvens att behöva genomgå något av en kulturrevolution för att anpassa sig efter människors behov oberoende av vilka politiker som finns — det är bara så. Vi moderater har talat om detta. Men verkligheten kommer att visa att man, om inte mera ansvar delegeras till människor som är beredda att göra en insats och som är beredda att ta fullt ansvar, får den verkliga krisen på 1990-talet. Denna utveckling måste man hejda.

Herr talman! Jag fick ett brev från 15 vårdbiträden. Hela brevet var ett nödrop. ”Vi har lärt oss att i första hand ha tid med vårdtagarna”, skrev de, ”men den tiden finns inte p.g.a. för litet personal... En anställd i hemtjänsten skall på en halvtimme klara uppstigning, toalettbesök, tvättning, tandhygien, påklädning, medicinering m.m. Jäkta vidare för att under nästa halvtimme hinna med frukost, bäddning, städning, rakning, medicinering och blöjbyte. Eftersom dessa besök är den enda kontakten med yttervärlden för många känns det bittert att behöva rusa vidare utan att ha fått samtala!” 4 Det här brevet är ganska typiskt för tongångarna bland hemsjukvårdspersonal. Undra på att personalomsättningen är hög! Därtill har vi få sökande till den sociala servicelinjen och ett ökande antal åldringar. Vården och omsorgen är sannerligen i dag vår viktigaste äldrefråga, viktigare än pensionspåslaget. För oss i folkpartiet är det inte avgörande om en verksamhet bedrivs i offentlig eller privat regi. Det avgörande är att människor får den service de behöver, i den form som de själva har valt. Därför måste det finnas många alternativ och stor öppenhet för nya vägar. STIL-projektet är ett föredömligt alternativ. Vi i folkpartiet har föreslagit försök med servicekuponger som en annan tänkbar väg att öka valfriheten. Kan statsrådet tänka sig en sådan försöksverksamhet? Vi har åtskilliga 65-70-åringar, och kanske också äldre pensionärer, som skulle kunna tänka sig att arbeta några timmar i veckan inom hemtjänsten. För dem är problemet att extrainkomsten äts upp av skatter och bortfallande bidrag. På bärplockning får man tjäna 5 000 kr. skattefritt. Vore det orimligt, Bengt Lindqvist, att stimulera pensionärer till en insats inom hemtjänsten genom att där ge dessa en liknande skattefrihet? Anhöriga utför i dag ”hemtjänst” under tre gånger så lång tid som den kommunala hemtjänsten. I en SCB-undersökning angav tre fjärdedelar av de tillfrågade att de ville vårda sina föräldrar hemma vid långvarig sjukdom. Men då måste man få ledigt och få skälig ersättning. Folkpartiet har i många år krävt att anhöriga skall få både rätt att vara lediga och ATP-grundande ersättning från den allmänna försäkringen med belopp som motsvarar sjukpenningen. Vid längre vårdtid bör de anhöriga erbjudas anställning som sjukvårdsbiträde. Vad anser statsrådet om de här folkpartiförslagen? Så till sist: Det behövs också mer pengar när det gäller att bemästra sjukvårdskrisen. Folkpartiet anser att vården i framtiden bör tillföras ökade resurser i takt med den ekonomiska tillväxten, dvs. 2-2 1/2 Ze per år. Håller statsrådet med om att det är sjukvården som skall prioriteras och tillföras ökade resurser från den ekonomiska tillväxten?

Herr talman! Så här några månader före valet utvecklas lätt varje debatt här i riksdagen till en bred politisk debatt, som bara har sin utgångspunkt men inte sina ramar i den fråga som utgångsvis har ställts. Jag skall ändå försöka hålla mig till de frågor som ursprungligen ställts. Jag vill först säga någonting om huvudprincipen. För mig är det självklart att det är kommunen som i kraft av socialtjänstlagen har ansvaret för tillgodoseendet av människors behov av social omvårdnad. Det egentliga omvårdnadsbehovet har ofta en grannlaga karaktär, och det gäller att dimensionera resurser och insatser efter den uppfattning som man skaffar sig om behoven. Därför är det för mig alldeles klart att det är kommunen som genom sin hemtjänst och andra anordningar också skall svara för själva omsorgsarbetet. Innebörden av det jag säger i mitt svar är att det däremot runt omkring det egentliga omsorgsarbetet finns en rad viktiga ting som också bidrar till att höja livskvaliteten för enskilda människor med omfattande vårdbehov. Där kan en samverkan verkligen utvecklas i förhållande till vad som görs i dag — Prot. 1987/88:113 mellan kommunen och socialtjänsten å ena sidan och å andra sidan anhöriga, 3 maj 1988 frivilligorganisationer, bostadsföretag och andra som spelar en roll för närservicen där människor bor och vistas. Jag anser också att de utvecklingsprojekt som vi ger pengar till och där vi förfogar över ganska betydande medel visar på nya vägar. Där finns det fortfarande en utvecklingspotential som jag tycker att vi tillsammans skall utnyttja. Det gäller både de 20 miljoner årligen som vi förfogar över för social hemhjälp och de 100 miljoner på fem år som boendeservicedelegationen förfogar över. 46 miljoner är nu förbrukade på 40 projekt, men det finns utrymme för mycket mer och många intressanta ting här. För mig är det helt givet att det i enlighet med socialtjänstlagen är kommunens ansvar att utföra det egentliga omsorgsarbetet. Jag blir sedan fundersam när jag hör exempelvis Siri Häggmark lägga ut texten om hur små resurser vi har inom den offentliga sektorn i fråga om personal och säga att lösningen beträffande resursbehoven skulle vara enskilt bedriven verksamhet. Men vi får väl inte fler människor i samhället som är beredda att gå in i omsorgsarbete därför att arbetet bedrivs i enskild regi? Det tror i varje fall inte jag. Huvudproblemet är att intressera framför allt unga människor för att gå in i omsorgsarbetet, och omsorgsarbetet måste som yrkessektor lyftas, utvecklas och erkännas av alla oss andra. Sker det är jag övertygad om att människor också kommer att dras till detta viktiga, intressanta och socialt mycket givande arbete, när det fungerar. Jag vill tacka Siri Häggmark för tipset om att eventuellt inleda ett samarbete med dem som har fått en militär utbildning. Jag skall ta det med mig, och vi skall verkligen se på det. Det förefaller att finnas resurser där som eventuellt skulle kunna användas också i vår praktiska verksamhet. I fråga om anhörigvården och vad regeringen är beredd att göra på det området är alla tre meddebattörerna säkert medvetna om att det är meningen att en äldreproposition skall komma ganska snart. Det är naturligtvis i den som vi skall redovisa de insatser i fråga om både anhörigvård och annat som vi är beredda att göra, och jag håller mig därför till principerna på det här området. Servicekuponger, Ingrid Ronne-Björkqvist, tror jag inte heller löser vårdproblemet framöver. Det är inte detta som ger oss de resurser som vi behöver och de människor som vi behöver för att klara människors omvårdnadsbehov. Det gäller att vi rationellt och ändamålsenligt använder de resurser som vi förfogar över. Det handlar också om, som jag sade tidigare, att vi lyfter hela omsorgssektorn som yrkessektor och ger de människor som går in i den här viktiga arbetsuppgiften ett gott stöd i det svåra och viktiga jobbet. Det är de åtgärder som jag tror mest på när det handlar om att råda bot på den hotande krisen. Till sist vill jag vända mig mot den svartmålning som många debattörer ofta förfaller till när det gäller situationen inom omsorgsområdet. Visst finns det problem, och dem skall vi ta itu med. Men det är viktigt att också tala om att en hel del fungerar bra. Jag har under de senaste veckorna träffat åtskilliga hundra hemvårdsbiträden — i går senast 300 stycken i Malmö — och haft mycket ingående diskussioner om deras arbetssituation. De upplever den 43 inte så totalt svart som man ibland när man lyssnar på sina meddebattörer får ett intryck av att den skulle vara.

Herr talman! Jag vågar nog säga att vi alla som deltar i den här debatten är besjälade av en vilja och en önskan att göra det så bra och så tryggt som möjligt för våra äldre när de behöver hjälp och vård. Detta är inte något inlägg i valdebatten, utan vad vi här framför är ett sedan länge känt engagemang, inte minst för de äldre och sjuka. Så känner av naturliga skäl en f.d. sjuksköterska. Jag hoppas att statsrådet uppfattar det så att mina kompletterande frågor har anknytning till de frågor jag ställde i interpellationen men som jag inte tycker att jag fått något riktigt svar på. Statsrådet säger hela tiden att detta är kommunens ansvar. Det är riktigt att socialtjänstlagen ger kommunen detta yttersta ansvar. Men vi har alla ett ansvar -— ett personligt ansvar. Det är också oerhört många människor utöver dem som ingår i den s.k. vårdsvängen som gärna vill ta ansvar och hjälpa till på olika sätt. Jag hoppas att vi kan få förståelse för att människor som vill bedriva enskild verksamhet eller pensionärer som vill göra en extra insats får möjlighet till det och kanske också lockas av någon liten morot. Det är väldigt lätt att säga att det är den offentliga sektorn som skall svara för denna verksamhet. Men jag tror att vi kan öka resurserna om vi tar till vara varje engagemang som finns hos medmänniskorna — detta är ju i högsta grad en fråga om medmänsklighet. Att detta är ett viktigt arbete är jag, som i många år ägnat mig åt vårdarbete, den första att understryka. Jag tycker att arbetet inom hemtjänsten är bland det mest kvalificerade som tänkas kan. Man skall inte bara kunna städa litet grand och hjälpa till med dagliga bestyr. Man skall också vara kurator och kanske även kunna ge elementär sjukvård, t.ex. den spruta som jag talade om tidigare. Det är alltså ett mycket viktigt arbete. Därför skall vi naturligtvis alla, var och en på sitt sätt, se till att yrkets status höjs och att löneförhållandena blir bättre — det kanske de blir nu genom den senaste avtalsuppgörelsen. Vi svartmålar inte. Men vi måste konstatera att vi enligt äldreberedningen behöver rekrytera mellan 77 000 och 100 000 personer ytterligare till hemtjänsten, om vi skall klara behoven. Det kan vi inte göra med nuvarande resurser, herr statsråd. Därför måste vi förutsättningslöst och fördomsfritt pröva nya vägar. Jag hoppas att jag i ett kompletterande svar får ett ja från statsrådet när det gäller mitt förslag att vi skall försöka finna även andra vägar.

Herr talman! Vad jag sade om en kulturrevolution inom den offentliga servicen beror på att jag under min långa verksamhet på detta område — den omfattar dock 30 år — märkt att det inom just bl.a. hemsjukvården behövs fler som deltar i arbetet. Det räcker inte med att hänvisa till att det enligt socialtjänstlagen är kommunerna som bär det yttersta ansvaret.

Den revolutionen kommer, eftersom människor inte nöjer sig med att inte veta om de kan få in en anhörig på en avlastningsplats. Blir jag hjälpt med det och det? Det är ju detta som är det verkligt svåra. Jag menar att var och en tar ansvar för sin affär. Vi behöver offentlig vård, och vi behöver enskild vård. Vi behöver både—och. Som jag sade tidigare: Oavsett vad vi politiker står för och oavsett vilket parti vi tillhör, så kommer den här revolutionen att äga rum. Vi har bara att administrera den och vara tacksamma för att någon ställer upp och klarar detta. Tro mig! Om vi ser på utvecklingstendenserna för äldre människor bara en bit in på 2000-talet med de minskande ungdomskullarna, förstår vi att alla goda krafter måste hjälpa till. Det är precis så jag menar. Sedan är jag glad för att statsrådet är villig att titta på läroplanen från marinens sjukvårdsskola. Jag tror att det var ett bra tips.

Herr talman! Det behövs ingen svartmålning, Bengt Lindqvist. Verkligheten är alldeles tillräckligt bekymmersam utan svartmålning. Det går inte att lösa vårdproblemen genom servicekuponger, säger Bengt Lindqvist. Det tror inte jag heller, utan jag tror att det måste vara många positiva åtgärder som i samverkan hjälps åt att lösa de här problemen, och jag tror att försök med servicekuponger då kan vara värt att pröva. Bengt Lindqvist tror inte att fler blir engagerade, om privata initiativ kan få möjlighet att verka i större utsträckning än i dag. Det finns emellertid intresse för att erbjuda hemtjänst både från ideella organisationer och privata serviceföretag. Man kant.ex. tänka sig pensionärsorganisationer som driver sådan verksamhet. Då tänker jag på verksamhet som ges motsvarande stöd som den kommunala. Kommunen skall naturligtvis fortsätta att ha det kontrollerande ansvaret över verksamheten. Kommunen skall svara för omsorgsarbetet, säger Bengt Lindqvist. Jag skulle vilja veta vad som inryms i det. Anser statsrådet att ideella organisationer och privata serviceföretag skulle kunna få motsvarande stöd som den kommunala verksamheten, förutsatt att kommunen har det övergripande ansvaret och kontrollerar att kvaliteten är acceptabel?

Herr talman! Det är en stor tillgång för landets äldre att landets politiker här i riksdagen och i regeringen är medvetna om att vi har stora och viktiga uppgifter framför oss när det gäller äldreomsorgen. Det bör inge trygghet, tycker jag. Det är en tillgång om vi i politiken så långt som möjligt kan enas om tagen framöver. Medvetenheten om att äldreomsorgens insatser måste öka bör prägla vårt handlande från nu och framåt i många år. Så måste det vara ute i kommunerna, men också i landstingen och på den statliga nivån måste denna medvetenhet finnas. Då är det många saker som behöver göras. För regeringens del återkommer vi så småningom i uppföljningen av äldreberedningen till dessa frågor. 45 Hur skall vi klara personalbehoven som på bruttonivå beräknats uppgå till mycket höga tal; 70 000-100 000 personer behöver rekryteras fram till år 2000. Det förefaller vara en nästan omöjlig uppgift.

Vi kan alltså kraftigt minska nyrekryteringsbehovet, om vi lyckas få ned personalomsättningen och skapa förutsättningar för att människor kan öka sin arbetstid. I gengäld ställer detta stora krav på det jag tidigare har berört, nämligen att vi lyfter upp omsorgsarbetet såsom yrkesområde betraktat — från utbildning till arbetsmiljö, lön och personalpolitik i övrigt. Alla sidor måste tas med i ett sådant lyft. Detta tror jag är den viktigaste insikt vi har fått från äldreberedningen och det arbete som socialstyrelsen nu har gjort. STIL-projektet nämns i Gullan Lindblads fråga. Servicekuponger och andra typer av lösningar ligger åtminstone för borgerliga politiker nära till hands som en fortsättning på just den typ av verksamhet som STIL-projektet representerar. Bakgrunden är ju att människor med mycket omfattande behov av vård och stöd har svårt att känna att de är situationens herrar, att det är de som bestämmer i sitt eget hus och över sin egen vård och skötsel. STIL-projektet är för mig ett sätt att pröva hur inflytandet över den egna situationen kan öka, och jag är mycket intresserad av att följa erfarenheterna av detta arbete. STIL-projektet kommer att utvärderas av arbetslivscentrum — jag tror att utvärderingsarbetet just har påbörjats. Vi ger pengar också till andra projekt, som har en liknande situation som utgångspunkt, förstärkt personlig assistans för människor med omfattande behov. Vilka slutsatser vi konkret skall dra av dessa projekt vill jag för min del vänta med att uttala mig om till dess att jag har sett erfarenheterna av dem. Jag vill emellertid säga att det för mig är självklart att inflytandefrågorna är viktiga i hela hemtjänstarbetet. Det är mycket av en utbildningsfråga och en attitydfråga från deras sida som bedriver vårdarbetet att se till att den människa som är beroende av hjälp och vård verkligen känner att den också styr vad som görs så långt som detta är rimligt och möjligt. Det gäller alltså att klara att göra denna avvägning. Ett sätt är att ge ett betydligt ökat ansvar till dem som utför omsorgsarbetet att tillsammans med den som får vården komma fram till olika sätt att arbeta som passar den särskilda situationen. För detta behövs inga särskilda initiativ, utan detta är ett synsätt som måste prägla hela hemtjänsten. Den kulturrevolution som Siri Häggmark talar om vill jag gärna vara med om, men jag vill ge den innebörden att den i stället skall leda till att vi människor skall bry oss mer om varandra än tingen omkring oss, och att vi skall arbeta för att de av oss som behöver stöd av det gemensamma verkligen får detta stöd. Om detta präglar våra åtaganden gentemot äldre människor, betyder det att kommuner och landsting kommer att få de förutsättningar som krävs för att klara äldreomsorgen också på 1990-talet och fram emot år 2000.

Herr talman! Jag anser att det är bra att den här debatten har kunnat hållas i en som jag tycker konstruktiv ton. Jag tycker väl inte att jag har fått några helt tillfredsställande svar, men kanske kan debatten ändå stimulera det fortsatta arbetet. Låt oss också hoppas att statsrådet inte fortsättningsvis blir riktigt så låst i sin syn som han tyvärr verkade vara i dag. Jag tror att tillvaratagande av alla de enskilda initiativ som jag nämnde — hemtjänstersättning, hemtjänstbolag, utnyttjande av invandrarnas kompetens, skattefrihet för yngre pensionärer som vill göra en insats — är nödvändigt för att vi skall klara den framtida hemtjänsten. Socialstyrelsens rapport är bra, men den gick alldeles för ytligt igenom frågor rörande den framtida hemtjänsten. Utan att på något sätt svartmåla kan jag säga att vi vet ju att katastrofen mer eller mindre redan har inträffat ute i våra kommuner. I dag står det i Värmlands Folkblad en stor rubrik: Hemtjänsten i Grums hotas av katastrof. Och kommunstyrelsens ordförande säger: Att det var så illa hade jag ingen aning om. Jag är säker på att statsrådet Lindqvist vet precis var skon klämmer. Numera är det inte bara storstadskommunerna och de större tätorterna som drabbas av fullständigt katastrofala vårdproblem, utan dessa problem finns t.o.m. ute i småkommunerna och i glesbygden. Alla möjligheter är det då nödvändigt att tillvarata. Vi vet ju att antalet 16-åringar minskar med 25 976 medan de hjälpbehövande grupperna, dvs. 80-åringar och äldre, kommer att öka med 40 96 eller ca 125 000 personer fram till sekelskiftet. Och då måste vi faktiskt se till att varje litet initiativ tas till vara. Jag måste berätta om en liten flicka som satt i rullstol och som jag träffade när jag var på en HCK-debatt uppe i Luleå alldeles nyligen. Där tyckte de inte om att jag förordade enskilda alternativ. Men den här flickan kunde till sist inte hålla sig utan sade: Ja, för mig får det bli vad som helst, bara det blir en ändring, för nu har jag haft 72 hemsamariter på ett halvår, och jag står inte ut längre! Hittar vi alternativ som gör att det är kanske en eller två människor som verkligen engagerar sig för den gamla eller sjuka, då har vi nått den kulturrevolution inom vården som Siri Häggmark har talat om, och den välkomnar jag.
Herr talman! Låt mig kort säga: Om vi inser vad äldreutvecklingen kräver av oss, klarar vi också uppgiften att ge äldre människor vård och service i framtiden i den omfattning de behöver det. Då kan vi inte heller införa skattestopp och dra undan resurser för dem i samhället, nämligen kommunerna, som skall utföra det viktiga omsorgsarbetet. Vi måste vara beredda att inte bara prata utan också framöver tilldela denna verksamhet de resurser som faktiskt behövs. Det kan, hoppas vi, ske genom ett bättre och ändamålsenligare resursutnyttjande av det vi redan förfogar över. Detta kan möjligen ske — fast jag har svårt att se att det skulle vara möjligt i nämnvärd utsträckning — genom omfördelningar. Men vi måste också vara beredda att om det blir nödvändigt tillföra friska pengar till äldreomsorgen, enligt min uppfattning. Detta är väl den stora skiljelinjen i varje fall mellan oss och moderaterna — och jag tror att de andra borgerliga partierna ser på detta på likartat sätt som moderaterna. Sedan vill jag återigen säga att jag inte förstår hur det förhållandet att omsorgen i framtiden skulle bedrivas i enskild regi skulle tillföra omsorgsarbetet mer folk. Det gör inte det, om man inte är beredd att så att säga konkurrera ut den offentliga sektorn genom särskilda förmåner och löneoch personalpolitiska åtgärder i övrigt. Men i så fall vore det väl mycket rimligare att vi gav hela omsorgssektorn det lyft som den behöver för att vi skall klara uppgifterna framöver.

Herr talman! Att ge Sverige en fast plats i det framväxande Europasamarbetet är en av de allra viktigaste uppgifter som regering och riksdag står inför de kommande åren. Två viktiga utvecklingstendenser präglar vår omvärld och därmed också Sverige. En är den tilltagande internationaliseringen, möjliggjord av den tekniska utvecklingen. Den andra är den pågående västeuropeiska integrationen, som syftar till att i samarbete mellan folken skapa ett starkare Europa med ökad tillväxt och sysselsättning och med högre livskvalitet och ökad rörelsefrihet för de enskilda människorna — ett medborgarnas Europa. Sverige måste aktivt följa med på dessa båda framtidsvägar. 1 Sverige är ett litet land = men det har dock aldrig varit ett isolerat land. Vår kultur, teknik och ekonomi är intimt knutna till utvecklingen och strömningarna i vår omvärld. Det är i samspel med omvärlden som vårt land utvecklas politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Vi måste även i framtiden vara öppna för impulser utifrån. Det är en förutsättning för utvecklingen av både vårt andliga och vårt ekonomiska klimat. Deltagande i en större europeisk gemenskap är för Sverige naturligt eftersom vi har vårt kulturella, historiska och sociala arv gemensamt med det övriga Europa. I ett längre perspektiv är det västeuropeiska samarbetet ett steg på vägen mot ett Europasamarbete som omfattar hela Europa. Att det faktiskt är så visar de närmanden som nu äger rum mellan Östeuropa och den Europeiska Gemenskapen och mellan Sovjetunionen och EG. Attraktionskraften hos den västeuropeiska integrationen kan bidra till att riva murar mellan öst och väst i Europa. Många av de viktigaste uppgifterna när det gäller att bygga för fred och frihet, att värna miljön, att skapa förutsättningar och för social utveckling i dag och i morgon kräver europeiska lösningar. Herr talman! Sedan den Europeiska Gemenskapen utvidgats till att omfatta tolv av Västeuropas nationer, har EG-staterna fattat beslut om en rad program för att fördjupa och bygga ut sitt samarbete. En fri inre marknad skall skapas till 1992. Återstående hinder för rörligheten för människor, för varor, för kapital och för tjänster skall rivas samtidigt som ett nytt samarbete kring forskning, socialpolitik, studentutbyte och regional utveckling byggs [LT Därmed förändras förutsättningarna för Sveriges EG och Europapolitik. Fördjupas inte vårt deltagande i EG-samarbetet i någorlunda samma takt som detta samarbete utvecklas, kommer nya barriärer att resas mellan Sverige och Västeuropa. Då äventyras svensk samhällsoch välfärdsutveckling. Det är mot denna bakgrund som det betänkande från utrikesutskottet, om Sverige och den västeuropeiska integrationen, som vi har att behandla här i dag, är så utomordentligt betydelsefullt. I betänkandet läggs en grund för Sveriges Europapolitik nu och in på 90-talet. Fyra av riksdagens fem partier har kunnat enas om riktlinjerna för denna politik. Detta är en styrka inför framtiden. De riktlinjer som mejslas ut i betänkandet präglas av en värdefull öppenhet. Utskottet konstaterar att svenskt medlemskap inte är ett mål för de diskussioner med EG som nu förestår. Och så är det också. Kategoriska formuleringar om framtiden saknas dock. Utskottet säger också att förestående kontakter och förhandlingar med den Europeiska Gemenskapen bör vara förutsättningslösa. Målet bör vara att bredda och fördjupa samarbetet med EG på varje område så långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken. Utskottets skrivningar är precisa och noga genomtänkta. Jag tycker att det är viktigt att betona att det är riksdagens ord som gäller. Handelsdeklarationens uttryckssätt i dessa centrala frågor är otydliga. Jag tror att min svensklärarinna skulle ha haft vissa invändningar. Herr talman! Det gläder de borgerliga motionärerna att målet för det svenska deltagandet i den västeuropeiska integrationen fått en vidare och mera positiv formulering. Utskottet instämmer i att målet för arbetet skall vara att säkerställa likvärdiga villkor för såväl svenska företag som svenska medborgare inom den västeuropeiska marknaden. Sverige skall nu också verka för att få del i det ”medborgarnas Europa” som håller på att växa fram. Detta är en för oss moderater mycket angelägen fråga, som fick en styvmoderlig behandling i regeringens proposition. Tyvärr noterar jag att denna brist återkommer i statsrådet Gradins just avlämnade deklaration. Framtidens Europa är inte bara företagens utan också medborgarnas Europa. Förverkligandet av EG:s planer kommer att förändra vardagen för alla medborgare i EG:s länder. Möjligheterna till ett varierat och innehållsrikt liv kommer att öka. Varje medborgare kommer att kunna röra sig fritt över gränserna, utrustad med ett Europapass. Ungdomarna får sina examina godkända över hela EG och kan studera vid vilket universitet som helst. Arbetsoch bosättningsmöjligheterna liksom rätten att bedriva yrkesverksamhet och starta företag blir fria över hela Västeuropa. Det är självfallet av stor vikt att vi svenskar och framför allt ungdomen får en möjlighet att tillhöra morgondagens européer. Öppenhet präglar också utrikesutskottets inställning vad gäller former och metoder för att nå målet. Och detta är säkert en realistisk inställning. Sverige måste nalkas EG genom EFTA men också bilateralt. Det finns en tendens hos regeringen att övervärdera EFTA:s möjligheter, samtidigt som insatser som kan och måste göras genom bilaterala kontakter mellan Sverige och EG och mellan Sverige och EG:s medlemsländer undervärderas. Även det nordiska samarbetet har en plats i kontakterna med EG. Det samarbete och de framsteg som de nordiska länderna sinsemellan uppnått i fråga om bl.a. en fri arbetsmarknad och en passunion skulle kunna länkas till de europeiska strävandena på dessa områden. Av avgörande betydelse för svensk Europapolitik är att Sverige självt är aktivt, tar initiativ, kommer med förslag och är berett till egen anpassning. Europa väntar inte på oss. Det är vi som måste öppna dörrarna och visa vårt Europaintresse. Det är bra att utrikesutskottet skriver mera positivt än tidigare om möjligheterna till ett svenskt deltagande i en västeuropeisk arbetsmarknad och mera bestämt än tidigare om nödvändigheten av att delta i EG:s forskningsoch utbildningssamarbete. Här har svensk Europadebatt redan gjort framsteg. Beklagligt är dock att dörrarna fortfarande inte är på mer än halvglänt i så viktiga sakoch symbolfrågor som avskaffandet av valutaregleringen, fri företagsetablering m.m. Det är alldeles uppenbart att skall svenska företag och svenska medborgare komma i åtnjutande av friheterna på den europeiska marknaden, så kommer EG självfallet att framföra motsvarande krav gentemot Sverige, på ömsesidighetens grund. Dessa frågor kommer från vår sida närmare att diskuteras av Lars Tobisson. Internationell handel i vidare mening kommer bl.a. att tas upp av Nic Grönvall. Herr talman! För svenskt näringsliv och för svensk välfärdsutveckling över huvud taget handlar det inte bara om att svenska företag skall slippa bli diskriminerade på den västeuropeiska marknaden. På längre sikt blir konsekvenserna lika allvarliga, om Sverige utestängs från EG:s gemensamma kapitalmarknad, från en gemensam arbetsmarknad, från EG:s satsningar på förbättrad yrkesutbildning och från samarbetet i fråga om forskning och utveckling, dvs. från de samarbetsområden som lägger grunden för en dynamisk europeisk framtid. De företag som kommer att drabbas hårdast om vi ställs utanför är de mindre och medelstora företagen, de som är hänvisade till att producera från svensk botten, som inte har dotterbolag i EG. Med tanke på vad de mindre och medelstora företagen betyder för svenskt näringlivs förnyelse liksom för den regionala balansen så illustrerar deras situation väl de svårigheter vi kan komma att möta i fråga om sysselsättning och regional utveckling om vi ställs utanför. För svensk samhällsutveckling är ett deltagande i EG:s forskningsoch utbildningsprogram av största betydelse. Det kan inte nog understrykas — och jag gör det än en gång i dag — hur viktigt det är för svensk ungdom att Sverige får delta i de stora utbildningsprogram som håller på att växa fram inom EG. Det ena, Erasmus, gäller studentutbyte mellan universitet och högskolor inom EG. På EG-budgeten utgår åren 1987—1990 omkring 520 miljoner svenska kronor till studentutbytet, för i allt 25 000 studenter under de första tre åren. Det andra, COMETT, fastlägger liknande förmåner för utbyte över gränserna av praktikantperioder mellan olika slags skolor och företag, främst med sikte på högmodern teknologi. Dessa utbildningsprogram kommer att få en enorm betydelse för europeisk ungdom. Språkkunskaperna ökar, personliga kontakter knyts för framtiden. Erasmus mål är att 25 26 av studenterna någon tid skall studera i ett annat EG-land. Regeringen — och jag vänder mig här till Anita Gradin — får inte spara någon möda i strävandena att bereda svensk ungdom plats i dessa program. Förberedelserna måste redan nu starta här hemma för att göra vårt eget universitetsväsende redo att ta emot EG:s ungdomar. En förutsättning för Sveriges deltagande i EG:s forskningsoch utbildningsprogram är självfallet att Sverige är berett att också delta i finansieringen av programmen. Klarspråk från regeringens sida i dessa frågor tror jag är mycket viktigt. Vi måste ge rätt signaler till Bryssel. Sverige har t.ex. fått erbjudande att delta i ett forskarutbyte som kallas SCIENCE-programmet. Härför krävs, om jag är rätt underrättad, ett svenskt bidrag på ca 10 milj.kr. Det vore bra att få besked i dag om regeringen bestämt sig för ett svenskt deltagande. Ett framgångsrikt svenskt närmande till EG kräver att svenskt samhälle i vid bemärkelse engagerar sig i Europafrågorna. Det gäller folkrörelser, fack, politiska partier och inte minst Sveriges riksdag. Europaparlamentet är av växande betydelse för det västeuropeiska samarbetet. Det är viktigt att vi stärker kontakterna med Europaparlamentet. Det skulle vara av stort värde för informationen i Sverige om utvecklingen i EG och för våra ömsesidiga förbindelser, om EG ville upprätta en delegation i Stockholm i likhet med vad som skett i Oslo och vad som är på väg i Wien. Jag hoppas att regeringen fortsätter att markera Sveriges positiva intresse härför. Herr talman! Utrikesutskottets betänkande lägger en grund för den Prot. 1987/88:114 svenska Europapolitiken under de närmaste åren. Det präglas av stor 4maj 1988 öppenhet gentemot integrationen i Europa. Det ger ett klart och positivt uttryck för vårt intresse och vår vilja att få vara med och bygga en bättre europeisk framtid. Bakom denna önskan ligger också övertygelsen att det västeuropeiska samarbetet kommer att medföra nya möjligheter för ett närmande mellan Östoch Västeuropa. Nu ankommer det på regeringen och statsförvaltningen att i praktisk handling realisera de riktlinjer och de förhoppningar som finns uttryckta i utskottets betänkande. Det är många i det svenska samhället, inte bara Industriförbundet, som tycker att regeringen hittills släpat benen efter sig i Europafrågan. Med hänsyn till att det tog mer än tre år för regeringen att bestämma sig för att Europaanpassa S-märkningen av elektriskt material så kan man kanske förstå denna oro. När EG nu ökat tempot i integrationen efter sitt framgångsrika toppmöte duger inte längre den svenska senfärdigheten. Det faktum att ordet parallellitet togs bort i kommunikén efter Bangemannmötet borde föranleda oss här i Sverige att införa det i våra ansträngningar i stället. Svensk EG-politik måste vila på en realistisk grund. I denna ingår insikten om att EG-staterna nu prioriterar arbetet på att fullborda den inre marknaden. Det är förståeligt. Deras möjligheter att anpassa sitt arbete till utanförståendes önskemål är därför naturligen begränsade. Desto viktigare blir vår egen förmåga att själva eller i samverkan med andra sköta kontakterna med EG. Att säkerställa Sverige en plats i det framväxande Europasamarbetet är av avgörande betydelse för Sveriges utveckling som välfärdsnation. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i tillämpliga delar samt till de moderata reservationer som finns fogade till betänkandet.

Herr talman! Sveriges önskan att etablera ett ännu närmare samarbete med Västeuropa har inte sin udd riktad mot Östeuropa. Låt detta bli sagt från början. Den riktar inte någon udd mot andra länder eller kontinenter heller. Den är uteslutande riktad mot den självtillräcklighet och isolationism som är de främsta hoten mot utveckling och fredlig samexistens mellan folk och individer. Harmoniseringen av nationell lagstiftning i Västeuropa och skapandet av frihandelsområden handlar konkret om att jämka samman tusentals vardagliga regler och bestämmelser för varuhandel, arbetsmiljö, tjänsteexport, kapitalrörelser osv. Men drivkraften att göra detta är varken något mer eller mindre än att skapa fred och försoning. Den som vet något om Europas krigiska historia vet att det samförstånd och det samarbete som nu existerar mellan Västeuropas ledande nationer är unikt i historiens ljus. Vi tar det i dag som en självklarhet att Frankrike och Tyskland, Storbritannien och Spanien lever i fred, och att siktet är inställt på en långtgående ekonomisk och politisk sammansmältning. Men historien lär oss att motsatsen varit det normala. 15 Fred är en förutsättning för varaktig utveckling till medborgarnas fromma. Men för att insiken härom skall hållas vid liv krävs en uthållig politisk beslutsamhet, som siktar till att skapa mer likvärdiga villkor för medborgarna och förståelse för skilda traditioner och kulturer. Integrationssträvandena i Västeuropa under efterkrigstiden har haft detta syfte — och lyckats väl. Det är mot den bakgrunden självklart att vårt land skall delta i denna integration. Det ekonomiska samarbetet mellan länderna i västra och centrala Europa under efterkrigstiden kom så småningom att dela upp länderna i två frihandelsblock, EG och EFTA. Med de frihandelsavtal som EG ingick med vart och ett av EFTA:s länder i början av 1970-talet kom emellertid en i huvudsak fri marknad för varor mellan alla i handelsblocken ingående länder ändå att skapas. Den svenska regeringen och riksdagen hade under 1960-talet mera långtgående ambitioner än frihandelsavtal. Avtalet har emellertid visat sig fungera väl och varit till stor nytta för vårt land. Det föreligger emellertid en risk att de båda handelsblocken återigen glider isär när nu EG bestämt sig för att gå vidare med integrationssträvandena. Med stor beslutsamhet inriktas arbetet på att till utgången av 1992 ha skapat en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Det är väl osäkert om detta helt kommer att lyckas. Men oavsett om målet nås redan 1992 eller något senare, förändrar det ingenting för Sveriges vidkommande. Vi måste göra allt för att inte hamna på efterkälken. EG:s avsikt är visserligen inte att bygga upp nya murar runt gemenskapen, men avvecklingen av handelshinder inom EG kan indirekt leda till en diskriminerande behandling av länderna utanför. De relativa skillnader som blir följden jämfört med i dag kan bli ett konkurrenshinder för svensk industri. Målet för svensk politik visavi EG bör därför inte sättas lägre än att vårt land skall bli en del av de fyra friheter som skall etableras inom EG. De argument för fri rörlighet för varor och människor som har bärighet mellan EG-länderna har det också mellan EG och Sverige. Detta kräver anpassning av våra lagar, regler och bestämmelser. Denna anpassning framställs ofta som uppoffring och påfrestning. Och det kan väl hända att den kan bli en påfrestning — åtminstone på nationell självtillräcklighet och prestige — men säkert också nu och då på helt legitima nationella intressen. Vi skall inte överge vårt sätt att reglera och skydda bara för ändringens och anpassningens skull. På varje område, där det blir erforderligt, får vi anledning att pröva och ompröva våra svenska bestämmelser och söka hävda det sätt att reglera och skydda som överensstämmer med våra intressen. Men anpassningen har också en annan sida — en positiv sida. Mänsklig samlevnad behöver ett regelsystem -— till skydd för friheter och till gagn för rättvisan. Detta kräver sin serviceapparat och föder sin byråkrati. Vi kan diskutera hur mycket och på vilket sätt. Men ingen blir automatiskt lyckligare för att servicen, kontrollen och byråkratin är olika från land till land. Det är tvärtom en klar fördel för medborgarna i Sverige om regelsystemet för friheter och skyldigheter samordnas. Det är bra för näringslivet i vårt land om byråkratin minskar för varor som skall salubjudas i andra länder. Det är bra för de svenska konsumenterna, om de kan jämföra t.ex. villkoren mellan svenska och utländska försäkringsbolag. Det är bra för svenska studenter, Vi har härvidlag goda erfarenheter av det nordiska samarbetet. Vi samarbetar här nära och intimt med länder som valt olika säkerhetspolitiska lösningar. Detta samarbete är en styrka när vi nu går vidare med integrationen i Västeuropa och kan därvidlag tjäna som förebild. Anpassning handlar här inte om att vara till lags eller underordna sig en överhet. Det handlar om att tillvarata svenska medborgares intressen. Det är till fördel för Sverige att vara en del av ett integrerat Västeuropa. Det är en fördel för oss om vi kan medverka till att de friheter som skall etableras inom EG också kommer att omfatta svenska medborgare och företag. Vi ger en oriktig beskrivning av vad det handlar om, om vi talar om anpassning som något uteslutande problematiskt och som en uppoffring. Därur skall komma något gott — det är avsikten. Om vi låter bli att anpassa svenskt regelsystem skadar vi svenska intressen — inte motsatsen. Denna syn på saken går numera igen hos de flesta partier och organisationer i vårt land. Den socialdemokratiska regeringen har i propositionen deklarerat att den önskar bredda och fördjupa samarbetet på alla samhällsområden, så långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken. Inget område undantas, ingen uppgörelse anses på förhand vara alltför långtgående. Detta är en klok inställning. Den överensstämmer med den attityd folkpartiet förordar i våra relationer med EG. Den har också gjort det möjligt att nå fram till en bred enighet i utrikesutskottet. Det var, herr talman, ingalunda på förhand givet, att de fyra stora partierna i riksdagen skulle kunna ena sig om ett gemensamt förhållningssätt gentemot den fortsatta integrationen i Västeuropa. Men det har lyckats. Det är utomordentligt glädjande. Det beror självfallet på att vi gör en likartad analys av vad som är förenligt med svenska intressen, men det beror också på en gemensam vilja att jämka och kompromissa i stället för att vantolka och polemisera där nyansskillnader ändå föreligger. En viktig förklaring till att enighet nåtts är att perspektivet begränsats till vad som faktiskt nu är aktuellt. Det är i fråga om vad som skall hända i relationerna mellan Sverige och EG fram till den tid då den inre marknaden skall vara etablerad som det nu är angeläget att ha en gemensam uppfattning om. Drömmar och förhoppningar, farhågor och risker där bortom skjuter vi på framtiden. Enigheten i utrikesutskottet är som sagt ytterligt glädjande. Den skapar nämligen stabilitet för dem som har att praktiskt sköta kontakterna med EG, och det skapar klarhet om Sveriges förhållningssätt oavsett vad som händer i valet i höst. Nu vet vår omvärld att det också i denna del av våra utrikesaffärer finns en bred politisk uppställning. Det nuvarande frihandelsavtalet med EG gäller varor. Vi har däremot ännu ingen fri handel för tjänster mellan Sverige och EG-staterna. Det är viktigt att vi når fram till en fri handel också för tjänstesektorn. Det är den del av näringslivet som expanderar starkast. Tjänster av olika slag är allt oftare en integrerad del av varor som exporteras. Konsulting är en växande näring, liksom bankoch försäkringssektorerna. Här måste Sverige hänga med för att hålla uppe exporten och erövra nya kunder, men också för att på 17 jämbördiga villkor garantera konsumenterna i vårt land tillgång till utbudet av tjänster inom EG. Fria marknader för varor och tjänster ställer förr eller senare krav också på fri rörlighet för kapitaloch betalningsströmmar. Det är sannolikt omöjligt att etablera den fria tjänstehandeln och samtidigt behålla valutaregleringen. I denna bedömning har socialdemokraterna och vi inte kommit till samma slutsatser. Under den socialdemokratiska regeringens tid har det emellertid tagits klara steg mot en liberalisering av valutaregleringen. Jag tror att socialdemokraterna innerst inne inser att valutaregleringens dagar är räknade. Jag skulle därför vilja uppmana regeringen att nu ta steget fullt ut. Det blir i längden omöjligt att säga sig eftersträva fri handel för varor och tjänster och samtidigt motverka kapitalets rörlighet. Det finns alltså en viss dubbelhet här i socialdemokraternas attityd. Den visar sig också beträffande synen på etablering av företag. Å ena sidan välkomnar man utländska företag i Sverige, precis som svenska företag tillåts etablera sig i utlandet. Å andra sidan tillsätts utredningar i syfte att särskilt pröva vilka regler vi behöver för att kontrollera de utländska företagens verksamhet i vårt land. Om avsikten med dessa utredningar är att utforma andra regler för företagsetablering i Sverige än i resten av EFTA och i EG-området, motverkar regeringen det uttalade syftet med harmonisering och integration. Jag vill gärna tro att det i båda dessa avseenden handlar om en viss kvardröjande skepsis till integrationssträvandena, som med tiden förflyktigas. Jag vill därför inte göra stor sak av dessa meningsskiljaktigheter. Anne Wibble, Hadar Cars och Sven Salén kommer för folkpartiets vidkommande att återkomma till dessa frågor. Av riksdagspartierna är det endast vpk som har en helt avvikande syn på behovet av fortsatt integration med Västeuropa. Vpk:s inställning baseras på en blandning av ideologiskt främlingskap till demokratierna i Västeuropa och exploatering av den trångsynta nationalism, som alltid har sin marknad. De svenska kommunisterna skiljer sig här ofördelaktigt från sina motsvarigheterit.ex. Italien. Kommunisterna i EG-länderna har satsat på att aktivt söka påverka sammansmältningsprocessen. De svenska kommunisterna däremot synes glömma bort internationalismen och välja lokalsamhällets isolering. Att ett kommunistiskt parti känner ideologiskt avstånd till de västeuropeiska demokratierna och deras marknadsekonomier går att förstå. Skrämselpropagandan för det utländska, för harmoniseringens risker, för frihandel och nationalstatens urholkning är svårare att fördra. Till de klart glädjande inslagen i den svenska EG-debatten hör däremot fackföreningsrörelsens ställningstaganden. Inte bara TCO och SACO/SR intar en klart positiv hållning utan också LO. LO har med hela tyngden i sin organisation — och i frågor som denna är den betydande -— ställt sig positiv till Gemensamma marknaden. Det är i och för sig begripligt, för det skulle ligga bortom det möjliga att klara sysselsättningen, reallönerna och välfärden, om vi bleve diskriminerade på de västeuropeiska marknader dit hälften av vår export går. Det är ändå värt att tacksamt notera att fackföreningsrörelsen på detta klara sätt tar sin del av ansvaret. Vad anpassningen till EG närmare bestämt kan handla om kunde man läsa i Byggnadsarbetaren ett par nummer tillbaka. Där behandlas bl.a. frågan om Prot. 1987/88:114 grävmaskinernas slangbrottsventiler. Det är en typisk EG-fråga, sägs det i 4 maj 1988 artikeln. En grävmaskin utan slangbrottsventiler är mindre säker. Olja kan rinna ut ur hydrauliken, varvid risken för olyckor är uppenbar. I Sverige måste grävmaskinerna vara försedda med slangbrottsventiler. I andra länder är det inte obligatoriskt. Hur skall det bli på just denna punkt i framtiden? Sverige har rätt att hålla högre krav inom t.ex. arbetsmiljön även om övriga bestämmelser samordnas, så länge inte särbestämmelserna uppfattas som eller utgör handelshinder. Men det är naturligtivs önskvärt att förmå andra länder att höja ambitionsnivån. Tyvärr är det bara i Sverige vi engagerar oss fackligt för standardiseringen av entreprenadmaskiner, säger Nils Ericsson, arbetsmiljöombudsman inom Byggnads, i artikeln. Riskerar då arbetsmiljön att bli sämre i Sverige, om vi närmar oss EG, blir reporterns fråga. ”Knappast”, tror Nils Ericsson. ”Jag har inte sett några sådana tecken. Fast vi kan vänta oss en match med Europa”, lägger han till. Hur mycket ”match” som behövs kan jag inte bedöma, men jag tycker det är rätt inställning Nils Ericsson visar prov på. De som av det ena eller andra skälet ställer sig avvisande till närmare samordning med regelsystemen inom EG blandar ofta ihop orsak och verkan på några viktiga områden. Våra möjligheter att påverka länder med, enligt vår mening, för låga ambitioner när det t.ex. gäller skyddet för miljön eller den sociala omsorgen blir naturligtvis inte bättre om vi skulle bygga upp murar för varuoch tjänstehandeln. Det förhåller sig naturligtvis precis tvärtom. Om vi missar fördelarna med den inre marknaden skulle det kosta det svenska folkhushållet mellan 50 och 70 miljarder kronor, enligt docent Carl B Hamiltons beräkningar. Det skulle inte göra det lättare att lösa bristerna inom t.ex. miljövården och sjukvården. Därtill — och det måste understrykas — är det ingalunda så att Sverige är bäst på allt eller i alla stycken har de högst ställda ambitionerna. Vi får tvärtom räkna med att anstränga oss åtskilligt för att klara de mål och utfästelser, som de mest framsynta bland EG-staterna satt upp för t.ex. miljöoch socialpolitiken. Vi kan göra olika bedömningar av svårigheterna att hitta goda lösningar inom alla de områden där anpassning och harmonisering förestår. Alla som vill slå vakt om en öppen ekonomi kommer ändå till samma slutsats: det finns inget alternativ. Marknaderna i Västeuropa är inte möjliga att ersätta med andra. Sverige är därtill en del av den västeuropeiska kulturkretsen. Skulle vi misslyckas och bli utsatta för direkt eller indirekt diskriminering, kommer de stora företagen i Sverige att lösa det på sitt eget sätt. För dem finns alternativet att successivt förlägga alltmer av verksamheten inom EG. Annorlunda förhåller det sig med de mindre företagen. De har sällan möjlighet till alternativ lokalisering. Men också de mindre företagen blir alltmer beroende av exportmarknaderna i Västeuropa. De stora företagen i basnäringarna och många små företag är i Sverige lokaliserade till mindre orter. Försämrade möjligheter att sälja på Västeuropa skulle därför slå hårt mot sysselsättningen på just dessa orter. Att bedriva en framgångsrik regionalpolitik skulle alltså också försvåras av ett fjärmande från EG. Det finns mot den här bakgrunden till slut endast en restriktion i vårt närmande till EG: Vi får inte företa oss något som skulle kunna kasta en skugga över vår beslutsamhet att hävda neutralitetspolitiken. Vår alliansfrihet och vår avsikt att hålla oss utanför konflikter i vår omvärld har under lång tid varit till nytta för Sverige. Mer än så: Den medverkar till avspänning i vår del av Europa. Inte bara vi utan alla borde därför vara angelägna om att vi värnar om denna politik. Många av våra vänner inom EG är lika införstådda med detta samband som vi själva är. Det är emellertid en viktig uppgift för svensk politik och diplomati att oförtrutet fortsätta sprida insikt om detta samband. Det låter sig inte fixeras hur långt ett institutionaliserat samarbete med andra länder kan gå och samtidigt vara förenligt med en trovärdig neutralitetspolitik. Det får prövas från tid till annan. En gång ansågs det äventyrligt för Sverige att gå med i FN. Vi bestämmer själva innehållet i vår neutralitetspolitik. Men vad vi finner vara förenligt med den neutralitetspolitiken avgörs av hur stater och militärallianser i vår omvärld agerar och reagerar. En fortsatt avspänning i Europa och förbättrade relationer mellan supermakterna gör det självfallet lättare att förena vår neutralitetspolitik med en långtgående integration med Västeuropa. Vi har därför anledning att se med tillfredsställelse inte bara på de pågående nedrustningsförhandlingarna mellan USA och Sovjet utan också på de diskussioner som pågår mellan EG och statshandelsländerna i Östeuropa om närmare samarbete. Sverige bör se som sin uppgift att i alla riktningar och efter måttet av sin förmåga främja den fria handeln och de Öppna gränserna. Utrikesutskottet konstaterar mot denna bakgrund att medlemskap i EG för svensk del inte är ett mål för de förhandlingar som nu förestår. Det är så mycket lättare att konstatera som inte heller EG lär vilja ha några nya medlemsansökningar på en tid. Vi gör emellertid klokt i att lugnt och avspänt analysera frågan vad för slags institutionaliserat samarbete som i framtiden kan komma att vara möjligt att förena med ett oförändrat hävdande av neutralitetspolitiken. För dagen är det emellertid viktigast att koncentrera krafterna på hur svenska synpunkter och intressen skall föras fram på alla de över 300 områden som nu är föremål för integration och sammanjämkning inom EG. Vi skulle sannolikt ha kunnat vara bättre rustade för det. Jag skulle vilja fråga statsrådet, om hon anser att Sverige nu organisatoriskt och personellt står tillräckligt väl förberett att föra samtal och diskussioner på vitbokens alla områden. Jag har, herr talman, från officiella företrädare för EG-länder mött frågan vad det är som gör oss så ängsliga. EG är faktiskt för frihandel och ekonomisk integration också med stater utanför EG, försäkrar man. Anledningen är naturligtvis, att vi inte kommer att sitta med vid bordet när ändrade regelsystem beslutas. Ändå blir vi beroende av besluten. Vi måste därför på ett tidigt stadium vara med i de förberedande samtalen. Målet måste vara att vi är införstådda med de regler som kommer att konstituera den inre marknaden redan innan de formellt läggs fast. Det är därför det är så viktigt att Sverige är närvarande vid varje seminarium och konferens, i varje sammanträdesrum och korridor i Bryssel och andra europeiska huvudstäder, där sakfrågorna avhandlas och vi ges möjlighet att närvara. Prot. 1987/88:114 Kan statsrådet försäkra oss om att det också är regeringens ambition? 4 maj 1988 Herr talman! Jag vill yrka bifall till folkpartiets reservationer samt övrigt

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande är ett mycket bra dokument när det gäller våra relationer till EG och den västeuropeiska integrationen. Detta betänkande föreslår striktare riktlinjer än propositionen gör — parade med öppenhet inför den process som nu pågår inom EG.

De säkerhetspolitiska förhållandena i Norden är mycket betydelsefulla, inte bara för oss själva utan för hela Europa. Jag vill understryka vad Ingemar Eliasson nyss sade, att vår hållning respekteras i Europa i övrigt och att den säkerhetspolitiska lösningen mellan de nordiska länderna ger stabilitet åt hela Europa, inte endast åt vår egen region. Detta är oerhört viktigt i sammanhanget. Det är mot denna bakgrund och mot bakgrund av den neutralitetspolitik som på detta sätt har lagts fast för vårt eget land som vi i centern inte vill medverka till medlemskap i EG. Men samtidigt är det lika viktigt att fastslå att vi inte vill vara med om att bygga några murar. På samma gång som vi vill att Sverige skall medverka på ett mycket effektivt sätt i den västeuropeiska integrationsprocessen måste det också pågå en process som inkluderar Europa som helhet. EG-integrationen får absolut inte leda till isolationism, utan det måste vidtas åtgärder som har med hela Europa att göra. Jag vill inte underlåta att påpeka vad som tidigare har sagts i debatten, nämligen att den process som nu pågår i Europa — sedd i ljuset av andra världskriget — också är en fredsbevarande process. Det är en mycket viktig sådan, och vi skall vara glada över att den pågår. Länder som för bara några årtionden sedan låg i fejd med varandra i ett förödande krig som kostade miljontals människor livet är nu på väg att sudda ut sina gränser. Detta är en mycket viktig del av den process som pågår. När jag nu fortsätter mitt anförande vill jag börja med att ta upp frågan från ett nordiskt perspektiv. Norden är en mycket viktig del när det gäller handeln med EG. Redan i dag är de nordiska länderna en större handelspartner för EG-länderna än t.ex. Japan. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet måste nu gemensamt utnyttja sin ställning för att driva på i frågor i den pågående integrationsprocessen som är väsentliga för de nordiska medborgarna. Det finns exempelvis frågor som rör arbetsmiljön. Vi får inte spara någon möda när det gäller att få till stånd goda arbetsmiljöer inte bara i vårt land utan i hela Europa. Vi får inte göra avkall på de krav som vi ställer här i vårt land. Det är mycket viktigt. Detsamma gäller miljö och naturvård i Övrigt, när vi medverkar i att söka harmonisera våra lagar. Vi kan nödgas gå med på en minimistandard, men vi måste också bevara möjligheten att själva 2 ställa större krav. Detsamma gäller den sociala grundtryggheten eller den sociala dimensionen, som det kallas i EG-sammanhang. Det kan vara fråga om t.ex. grundtrygghet och jämställdhet mellan män och kvinnor, som också är en mycket viktig del när det gäller det ekonomiska framåtskridandet. Flyktingfrågorna är också ett angeläget område. Vi kan inte medverka till en flyktingpolitik som är mindre mänsklig än den vi har. Tvärtom bör vi utveckla vår egen. Detta är några exempel där jag menar att vi tillsammans i Norden eller endast i Sverige — när vi medverkar i den så nödvändiga integrationen mellan EG och Sverige — måste söka bevara det som vi har uppnått mellan länderna eller de höga krav som vi själva ställer i Sverige. Men det räcker inte med detta. Norden måste också delta i samarbetet med europeiska länder som ligger utanför EG-området. Vi har från centerns sida föreslagit inrättandet av en internationell luftvårdsfond, som är en absolut nödvändig förutsättning för att Europa över huvud taget skall kunna få bättre luft. Jag tänker på den miljöförstöring som pågår i många av öststaterna. Det gäller också andra frågor som har med miljöforskning och bättre miljöbevakning att göra, där det är nödvändigt att gå utanför de västeuropeiska gränserna för att tillståndet i vårt eget land liksom i Europa som helhet skall bli bättre. Herr talman!

Det gäller också vid ett sådant närmande att onödigt krångel avskaffas och att en samordning av forskning och utvecklingsarbete kommer till stånd. Det är mycket glädjande att man har kommit så långt när det gäller detta samarbete, inom t.ex. Eureka, ESPRIT, RACE och BRITE, för att använda dessa internationella uttryck för pågående arbete inom en lång rad områden. Jag vill understryka vad Ingemar Eliasson sade, nämligen att det är viktigt att Sverige finns med också i detta arbete och kan lämna väsentliga bidrag. Vi har ingen anledning att vara blygsamma på områden där Sverige ligger långt framme, utan vi måste bidra med allt det kunnande som finns i vårt land samtidigt som vi kan få åtskilligt tillbaka. I det fortsatta arbetet har jag nämnt Norden och det nordiska samarbetet som en mycket viktig utgångspunkt i förhandlingarna. Jag delar utrikeshandelsministerns uppfattning att EFTA-förhandlingarna måste stå i första ledet. Jag vill understryka, för att inga missförstånd skall uppstå, att vi från centerpartiets sida inte alls vill medverka till att Norden skall uppfattas som ett block inom EFTA. Tvärtom är det mycket viktigt att de i EFTA ingående länderna uppfattas vart och ett som likvärdiga parter. Det är ändå högst väsentligt att konstatera att det finns områden som ett par av EFTA-länderna absolut inte har något intresse av utan som är genuint nordiska, och sådana frågor måste utan tvivel drivas nordiskt. Jag är också helt övertygad om att de nordiska länderna med sitt långvariga samarbete, som har nått mycket långt på många områden, har åtskilligt att ge till EFTA-samarbetet. Detta måste tas till vara. Prot. 1987/88:114 Grethe Lundblad och jag hade för några veckor sedan glädjen att delta i 4 maj 1988 Nordiska rådets presidiums besök vid EFTA och även EG-kommissionen. Vi upplevde en del bekymmer, eftersom regeringen lägger så stor vikt — helt vr riktigt — vid EFTA-förhandlingarna. Det framgick nämligen med all EO: eiska integraönskvärd tydlighet att EFTA har alldeles för små resurser att sätta emot i Bonen förhandlingarna med tusentals människor i Bryssel. Jag skulle gärna redan nu vilja ställa en fråga till utrikeshandelsminister Gradin: Hur skall de här frågorna lösas? Jag känner till problemen och skall inte ta upp detaljerna i riksdagen, men på något sätt måste de nordiska länderna finna en lösning för att ge EFTA tillräckliga resurser, om vi skall kunnalita på denna väg till framgång i integrationsarbetet med EG. Det är en mycket väsentlig fråga, och det brådskar verkligen med resurserna för EFTA. Faktum är att det skulle behövas mer personal och mera pengar redan i morgon. I Nordiska rådets presidium gjorde vi vid besöket i Bryssel den erfarenheten att arbetet där går fram med mycket stor hastighet, och därför är det en mycket väsentlig fråga hur resursproblemen inom EFTA löses. Ett område som vi från Sveriges sida har ett alldeles speciellt intresse att hävda, utöver dem jag redan har nämnt, gäller konsumenternas ställning. I Sverige och i Norden i övrigt har konsumenternas ställning stärkts, även om det kunde göras mer. Det är viktigt att dessa frågor också ges stor uppmärksamhet i det fortsatta samarbetet. Jag har redan nämnt arbetsmiljön, och vidare är frågorna om sysselsättning och regionalpolitik mycket väsentliga. Sedermera kommer Per-Ola Eriksson, Karl Erik Olsson och Birgitta Hambraeus att ta upp detta. Det kan redan nu konstateras att sysselsättningsfrågorna är mycket viktiga. Jag tror att vi i Norden har en hel del att lära ut på detta område, liksom på många andra områden, till EG i det fortsatta arbetet. Under resan till Bryssel gavs ett glädjande besked. Det sägs ofta att ungdomen är framtiden, och då gäller det också att ungdomar får de allra bästa förutsättningarna för sina studier och för sitt forskningsarbete. Som kommissionens ordförande Jacques Delors uttryckte det, är det inte meningen att nordiska studenter skall behöva fara över Atlanten för att kunna studera utomlands. Han sade faktiskt i ett tal som han höll till oss att han var mycket positivt inställd till att Norden och övriga EFTA-länder skulle få medverka i Erasmusoch COMETT-programmen. Vi uppfattade det som ett uttryckligt löfte, och jag skulle vilja fråga utrikeshandelsministern, vad hon har erfarit under den senaste tiden.

Det är mycket viktigt att Erasmus-projektet också får omfatta de nordiska länderna. Därmed har jag absolut inte sagt att våra studenter inte skall fortsätta att resa över Atlanten — de behöver studera både i Amerika och i olika länder i Europa. Jag skulle också vilja ta upp några av de avvikande meningar som har 23 framkommit från centerpartiets sida. Vi anser inte att Sverige skall delta i ett samarbete inom EMS. Varken Danmark eller England har funnit anledning att ansluta sig. Folkpartiet och centern har till finansutskottets yttrande till betänkandet anfört en avvikande mening, innebärande att en svensk anknytning till det europeiska monetära samarbetet för närvarande inte är aktuell. Det gäller också frågor som har med kapitalrörelserna att göra. Här har vi en uppfattning som avviker från utskottsmajoritetens. Vi menar att fria kapitalrörelser är en mycket väsentlig del av den fortsatta europeiska integrationen. Det skulle underlätta framför allt tjänsteexporten. Det är tjänsteexporten som blir den allt större andelen av vår export. Vi binder faktiskt ris åt vår egen rygg om vi fortsätter att agera efter regeringens modell. Vi har även fått erfara inom Nordiska rådet att det inte har varit möjligt att få till stånd fria kapitalrörelser. Jag skulle också vilja vända mig till utrikeshandelsministern med anledning av den parlamentariska delegation som vi från centern har föreslagit. Jag tycker att det är litet svårbegripligt att man kan tillsätta en delegation med representanter för löntagarna och näringslivet utan att parlamentariker ingår. Jag litar fullt och helt på våra parlamentariska företrädare i EFTA. Men jag tror att det också skulle vara av stort värde att i olika delar förankra arbetet hos de olika partierna genom en delegation som ständigt håller riksdagen informerad och som kan ge sin syn på hur det fortsatta integrationsarbetet skall bedrivas. Jag skulle till sist också vilja ställa frågan: Hur sker samordningen mellan det nordiska ministerrådet och dem som förhandlar med EG genom EFTA? Det är viktigt att de här gör sitt yttersta för att ligga steget före. Jag nöjer mig alltså inte med att de skall ligga parallellt, de skall ligga steget före, för att vi inte skall komma på efterkälken i det integrationsarbete som syftar till förverkligande av de fyra friheterna varor, tjänster, individer och kapital. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan, med undantag för den del som omfattas av reservation 4, till vilken jag också yrkar bifall.

Herr talman! Den proposition och det betänkande om EG som vi behandlar i dag är mycket märkliga aktstycken. Här finns inga konkreta förslag som riksdagen kan ta ställning till, ingenting läggs fram som vi kan besluta om. Propositionen är suddig och ytlig, och betänkandet har inte gjort saken bättre. Margaretha af Ugglas framförde från moderata samlingspartiet att hon tyckte att utskottsbetänkandet var så bra och precist. Det är litet svårt att se var den precisionen finns någonstans. Men ur hennes och moderaternas synpunkt är det naturligtvis bra. Detta betänkande är ett stort steg framåt för högerkrafterna i Sverige. Jag betraktar det som en kapitulation för övriga partier, särskilt från socialdemokraternas sida naturligtvis. Jag tycker att det borde vara en varning för er att moderaterna tidigare och nu även här i kammaren ställer upp och är så glada över de skrivningar man har fått i detta betänkande. Det talas om riktlinjer. Det är vad vi har att hålla oss till. Det vi skall tala om i dag är riktlinjer, inget konkret. Som det så träffande sägs i avslutningen — Prot. 1987/88:114 av den del av utskottsbetänkandet som vi ställde oss bakom innan vi gick in 4 maj 1988 med vår reservation: ”Dessa riktlinjer går väsentligen ut på att regeringen avser att försöka bredda och fördjupa samarbetet på alla samhällsområden så långt detta är förenligt med neutralitetspolitiken. Inget område undantas på förhand, ingen uppgörelse anses på förhand vara alltför långtgående.” Detta är ett ganska talande citat från utskottsbetänkandet. Här finns alltså alla möjligheter att gå hur långt som helst på alla områden. Alliansfriheten och neutraliteten behöver vi inte diskutera. Detta har avfärdats från regeringens sida och från utskottsmajoritetens sida med att vi inte skall ha något medlemskap. Då behöver vi alltså inte diskutera den frågan ytterligare. Det har i detta sammanhang inte gjorts någon som helst analys, det har inte förts någon som helst diskussion, varken i propositionen eller i betänkandet, om vad dessa riktlinjer, denna harmonisering och anpassning kommer att få för verkningar för Sveriges alliansfrihet, vilken skall syfta till neutralitet vid konflikter. Varför? Varför har man inte tagit upp den diskussionen? Jag anser att det är ett bedrägeri mot svenska folket. Det är ett falskt aktstycke som läggs fram, när man inte törs gå in och diskutera dessa för vårt land så avgörande frågor. Det är inte intressant att diskutera medlemskapet i det här sammanhanget. Det som är intressant är att diskutera vad det vi nu håller på att göra får för verkningar. Det är där ni har svikit. Ni har använt argumentet att medlemskap inte är aktuellt till att föra diskussionen om alliansfrihet och självständighet under mattan. Mitt parti anklagar regeringen och de övriga partierna för att inte ha följt upp denna diskussion. Ni lurar svenska folket genom att inte ta upp dessa väsentliga frågor. Det är symtomatiskt, som vi redan har sagt i vår reservation, att försvarsutskottet, som naturligtvis är skyldigt att bevaka de svenska intressena i sammmanhanget, inte har ansett det nödvändigt att gå in med något yttrande till utrikesutskottet vid behandlingen av denna fråga. Det är typiskt. Det är också typiskt att de fyra övriga partierna i utrikesutskottet har kommit överens om att inte diskutera alliansfriheten och neutraliteten, utan avfärdar detta med att medlemskap inte är aktuellt. Man kan fråga sig hur harmonisering, anpassning och de långtgående riktlinjerna påverkar trovärdigheten i Sveriges alliansfria politik. Jag skall försöka att mycket kort ta upp ett par områden som kan vara av intresse i sammanhanget. Det har sagts många vackra ord om forskning. Det står väldigt lite, som på alla andra områden naturligtvis, både i propositionen och betänkandet, om forskning. Det talas litet om studentutbyte, att det är viktigt att vi kommer med i forskningsprojekt osv., men hur ligger det till med forskningen? Vilket samhällsområde får mest pengar till forskning? Vilket samhällsområde tar i anspråk de skarpaste hjärnorna, de högst utbildade teknikerna, ingenjörerna och innovatörerna? Det vet ni, eller hur? Det vet Anita Gradin, det vet regeringen. Det vet Stig Alemyr, det vet Ingemar Eliasson, det vet Margaretha af Ugglas och Karin Söder. Är det den medicinska forskningen, kanske? Är det forskningen på det sociala området? Är det miljöforskningen, forskningen på transportområdet eller andra viktiga samhällsområden? 25 Nej, det är det inte. Det är den militära forskningen. I andra sammanhang här i kammaren och i den offentliga debatten ställer ni nu nämnda och andra företrädare för era partier ofta upp och talar om den militära forskningen. När vi har nedrustningsdebatt går ni uppi talarstolen och talar om hur mycket forskningspengar som ödslas på detta område, men nu är ni tysta. Vad är det för forskning som man kan tänka sig pågå inom EG och som vi skall dras in i? Vi vet var forskningsfronterna går. Inom högteknologin, datan, elektroniken, där ligger den militära forskningen alltid främst i forskningsfronterna. Det är dit pengarna går. Vi har till och från debatterat Eureka-projektet, och det sägs att det skall vara ett civilt forskningsprojekt och att det inte skall ha någon militär anknytning. Där är vi redan med och med en anslutning till EG kommer vi att delta ännu mer. Då kan det vara intressant att än en gång, jag har gjort det tidigare, påminna om att när Eureka etablerades sade den dåvarande franske försvarsministern, president Mitterrands försvarsminister, att man självfallet skulle använda detta också för den militära forskningen, och så är det. För att återvända till huvudrubriken för vad jag tänkte säga i detta avsnitt så ökar inte detta precis trovärdigheten för den svenska alliansfriheten eller för den svenska självständigheten, speciellt om man tänker på var forskningsfronterna går. Självfallet talas det mycket om industrin, om samarbetsprojekt, etableringar av svensk industri inom EG, och naturligtvis hoppas man att harmoniseringsarbetet skall medföra att annan industri skall etableras i Sverige. Även här gäller det naturligtvis högteknologi. Även här är ju den militära sektorn, försvarssektorn, oerhört intressant. Vi har ju haft en lång debatt om krigsmaterielexporten under de senaste månaderna i vårt land. Vi har redan ett stort projekt i samarbete med EG, Sveriges största industriprojekt hittills, militärflygplanet JAS. Det är Sveriges största industriprojekt hittills, och det är inte ett civilt projekt utan ett militärt. Denna fråga har debatterats många gånger, och man har diskuterat hur JAS-projektet påverkar trovärdigheten för vår alliansfrihet. Hur blir det i fortsättningen med krigsmaterielindustrin? Observera att jag inte talar om vapenindustrin, det är en dålig benämning. Det är inte alltid vapen som är avgörande när det gäller militära operationer eller säkerhetspolitik, utan det är hur mycket materiel man kan ta fram för att bl.a. bära upp vapnen. Hur blir det med ett sådant samarbete? Hur skall det kunna hållas en självständig linje för svensk försvarsmaterielindustri — och där inkluderar jag Volvo och Saab och många andra — om man får en långtgående integrering och harmonisering i Europa? Det är en fråga som också bör besvaras. Ett tredje område utöver forskning och industri när det gäller trovärdigheten är ekonomin. Jörn Svensson kommer senare att beröra detta närmare. Var hamnar vi i det långtgående ekonomiska samarbete som kommer att etableras, och hur kommer det att påverka vår förmåga? Jag skulle vilja citera ett uttalande som har följt med under många år i försvarsutredningar, försvarsutskottsbetänkanden och annat. I prop. 1981/ 82:102 sade man så här: ”Anskaffning av för försvaret väsentlig materiel får inte ske så att Sverige kommer i en beroendeställning till andra länder av sådan art att det kan utnyttjas för påtryckningar eller så att vi i en krissituation står utan viktig materiel.” Hur tror ni att detta stämmer med vad = Prot. 1987/88:114 ni själva har sagt tidigare i dag och med vad vi kan förutse av de riktlinjersom 4 maj 1988 nu debatteras? Jag vill också påminna om att EG:s utrikesoch försvarsministrar som alla känner till har återupptagit sina samtal när det gäller den europeiska försvarsalliansen utanför NATO. Man vill återuppliva efterkrigsårens samarbete på detta område. Det talar också ganska mycket emot att vi skulle bli trovärdigare om vi nu går in i EG-samarbetet. Jag talar inte om medlemskap, observera det. Då är det litet patetiskt när man hör folkpartiets representant Ingemar Eliasson stiga upp och säga beträffande harmoniseringen att inte en skugga får falla över vår trovärdighet. Det är bedrövligt! Det är klart att det kommer att falla en skugga över vår trovärdighet, och det är inte någon tunn skugga utan en slagskugga. Det har också sagts mycket om den svenska neutralitetens stabiliserande inverkan och andra vackra ord som vi har hört många gånger förr. Vad blir det värt mot bakgrund av de enkla exempel jag här har försökt belysa? Det diskuteras inte. Slutligen något om sårbarheten och därmed regionalpolitiken i Sverige. Det sägs i utskottsbetänkandet, förebådat också i propositionen, att regionalpolitiken i Sverige inte kommer att påverkas nämnvärt och att den kan föras som förut. Det sägst.o.m. att det kan vara ganska bra för regionalpolitiken om vi får komma med i EG. Detta har mycket med Sveriges uthållighet att göra, dvs. med vårt underhåll av olika varor — mat, kläder, industrivaror och annat — i händelse av en kriseller krigssituation. Utskottets majoritet konstaterar att man inte ser någon motsättning mellan svensk regionalpolitik och ett närmande till EG. Det är mycket märkligt! Senast under denna vecka kunde vi i tidningarna läsa om hur orolig man var i Västtyskland över att Nordtyskland utarmades på Sydtysklands bekostnad. Och tidigare i vinter har vi hört andra debatter inom EG som handlat om att de norra områdena av Frankrike, t.ex. Bretagne, känner hotet av centraliseringen in mot mitten av Europa. Detsamma gäller Skottland och i stort sett hela Sydeuropa. Men utskottet ser inte någon motsättning mellan svensk regionalpolitik och ett närmande till EG. Hur skall det vara möjligt att motverka dessa mycket starka centraliseringstendenser, om vi avhänder oss möjligheterna att kämpa emot det lilla vi ändå kan göra om vi har en något så när självständig ställning? Om vi harmoniserar, vad kan vi då göra? Herr talman! Det är motiverat att avsluta detta anförande med att ställa en fråga till Anita Gradin och till företrädare för övriga partier, en fråga som ni inte har velat diskutera men som ni bör svara på i dag. Vilka verkningar och vilken förändring för Sveriges alliansfrihet får harmoniseringen? Hur påverkar den trovärdigheten för den svenska alliansfria politiken? Det måste ni redovisa nu, i dag, och inte bara krypa undan och säga att det inte är aktuellt med något medlemskap.

Herr talman! Inläggen i debatten har i rätt hög grad varit påverkade av regeringsdeklarationen. I mitt anförande kommer jag inte att upprepa vad som sagts i denna, utan jag ansluter mig till vad som där sägs om Sverige och 21 samarbetet med den västeuropeiska gemenskapen. Jag kan hålla ett ganska kort anförande, bl.a. av det skälet att på de områden där reservationer föreligger kommer mina kolleger i de olika fackutskotten att göra inlägg och ta upp diskussionen om valutafrågorna, etableringsfrågorna osv. Herr talman! I går reste jag i Rhenlandet. Europarådets vårsession pågår just nu i Strasbourg. Jag reste längs Rhens västra strand och upplevde alla de gamla forten från Maginotlinjen, vilka fortfarande ligger kvar där som dystra minnen från en tid som har gått. De ligger också där på något sätt som ett löfte om att den tiden aldrig mer skall komma tillbaka. Det västeuropeiska integrationsarbete som pågår är i sig en av de verkligt stora historiska händelserna i modern tid. I det samarbetet finns nämligen en garanti för att Europa inte mer skall behöva uppleva de fasansfulla tragedier som genom århundraden har präglat vår världsdel. Det betänkande från utrikesutskottet som riksdagen nu skall ta ställning till är skrivet i en betydande enighet. Det finns anledning för oss alla att tycka att det är värdefullt. Den eller kanske de olika regeringar som under många år framöver kommer att förhandla med Gemensamma marknaden behöver ha en samlad riksdag bakom sig. Det har inte varit särskilt meningfullt att försöka få med vpk i detta arbete. Vpk har från början bestämt sig för att inte ställa upp. Det var ett i många avseenden mycket märkligt anförande som Oswald Söderqvist höll här. Han sade själv bl.a. att de dokument som ligger till grund för denna debatt är mycket märkliga. Det är högerkrafterna som nu har segrat och som för in Sverige i en mycket försämrad situation. Jag skulle vilja fråga Oswald Söderqvist om det är högerkrafterna i Sovjetunionen och Ungern som får dessa stater att begära ett intimt samarbete med Gemensamma marknaden. Jag träffade Ungerns utrikesminister i förrgår kväll i Strasbourg. Han förhandlar med Europarådet för att öka samarbetet mellan Europarådets medlemsstater och den ungerska folkrepubliken. De ställer samma önskemål till Gemensamma marknaden om att få ökade kontakter och ett ökat samarbete. I det svenska kommunistpartiet ställer man sig av någon mycket underlig anledning utanför detta. Vad är det ni är ute efter? Är det så att ni genom att avstå från fördelarna med samarbete med andra länder vill skapa arbetslöshet, försämra samhällsekonomin och åstadkomma otrygghet i det svenska samhället? Är det detta ni är ute efter? Oswald Söderqvist säger att det bara är riktlinjer och ingenting att ta på. Det skall bara vara riktlinjer. Genom åren kommer riksdagen sedan att få många förslag från regeringen inom sakområden där vi efter förhandlingar skall fatta beslut i riksdagen. Det är nödvändigt att anvisa riktlinjer i botten för förhandlingarna så att regeringen på detta sätt vet att den i stort sett har en enhällig riksdag bakom sig, och så återkommer vi. Det är viktigt, utrikeshandelsministern, att vi har dessa kontakter mellan riksdagen och regeringen även på ett tidigt stadium. Detta har vi skrivit i utrikesutskottets betänkande. Vi har också sagt att man får försöka finna lösningar för hur dessa former skall se ut. Vi har redan en rad existerande riksdagsinstitutioner, utrikesnämnden, utskotten, EFTA-delegationen, som kan ha dessa kontakter. Om inte det är tillräckligt får man hitta nya former. — Prot. 1987/88:114 Det är mycket viktigt att vi fortsättningsvis har ett så gott samarbete som 4 maj 1988 möjligt mellan regeringen, vilken färg den än kommer att ha, och parlamentet. Det är viktigt att vii riksdagen kan följa utvecklingen på ett tidigt stadium och delta i diskussionerna och på det sättet underlätta vårt samarbete med Västeuropa. Detta arbete är naturligtvis inte problemfritt. Vi har i Sverige funnit många lösningar som är mycket bra. I dessa frågor skulle vi mycket ogärna vilja ändra oss i förhandlingar med andra länder. Vårt mål är att så långt det är möjligt försöka slå vakt om det vi har vunnit. Det kan naturligtvis också bli tillfällen när vi måste betala för fördelar. Det finns fördelar och nackdelar med allt internationellt samarbete. Det gäller inte bara Gemensamma marknaden. Det gäller också samarbetet inom Norden, med GATT-staterna och med tredje världen. När vi nu diskuterar en ökad integration med Västeuropa, innebär det inte att vi därmed säger att vi skall minska vårt samarbete med länderna i övriga världen. Västeuropa är ju en del av den stora världen. Vi är beroende av hela världen. Vi skall självfallet också öka våra kontakter med Östeuropa så långt det är möjligt. Vi skall öka kontakterna med länderna utanför Europa. Vi bygger också upp ett allt bättre samarbete med den tredje världens fattiga länder. Detta vida internationella samarbete är utmärkande för svensk utrikespolitik. Samarbetet med Gemensamma marknaden är en del av det stora vida samarbetet. Det kommer att bli segdragna förhandlingar. Ingen vet heller om Gemensamma marknaden har nått sin inre marknad om ett par år. Målet är 1992. När vi träffar parlamentariker i EG-parlamentet eller i andra sammanhang säger de att det kanske tar längre tid. Vi hade ett möte med ett utskott här i huset för drygt ett halvår sedan. Det sades då att det kan ta mycket längre tid. Det finns väldigt svåra interna problem inom gemenskapen, som måste lösas. Man kommer dock i sinom tid att lösa dessa. Det är då av vikt att Sverige är med och ger och tar för att fortsätta att i samverkan med Västeuropa bygga ut vår standard. Det talas om regionalpolitik. Vi gör det i vårt betänkande. Det står i propositionen, och det har också sagts ifrån talarstolen. Det finns svåra regionalpolitiska problem i Sverige, men problemen är mycket större inom gemenskapen. Det är rätt som Oswald Söderqvist säger. De regionalpolitiska problemen i Frankrike, Italien, Storbritannien och Västtyskland är betydande. Det förs en debatt om hur bl.a. Nordtyskland och Skottland utarmas. Oswald Söderqvist gjorde ett riktigt referat. Man är medveten om att att man måste försöka hitta lösningar. Det är stora skillnader mellan förhållandena i Portugal och delar av Spanien och dem som råder i de mest utvecklade delarna av Västtyskland och Frankrike. Det är således en stor utmaning för vår tids politiker att inte utarma några delar av den världsdel vi lever i. Det är ett svenskt problem, och det är ett internationellt problem. Vi måste hjälpas åt i samverkan. Vi har gjort bedömningen att om vi skulle minska samarbetet eller om vi inte skulle ha ett bra samarbete med Västeuropa på alla områden, skulle det öka riskerna för regionalpolitisk obalans i vårt land. 29 Det har uttalats förhågor för att sysselsättningen skulle försvagas i Sverige. Det är kanske det område i samhället där vi har lyckats bäst. Vi är bäst i hela världen på att ha full sysselsättning. I Västeuropa coh andra delar av världen är man intresserad av att få veta vilka lösningar vi har. Vi har mycket att lära dem. Det är inte så att vi skall importera arbetskraft från Västeuropa, utan snarare så att vi kan exportera kunskap om hur man löser sysselsättningsproblem. I det sammanhanget kommer ett givande och tagande att vara av allra största betydelse. Det är självklart att ingen ledamot i Sveriges riksdag kommer att medverka till lösningar som skulle innebära att vi får arbetslöshet i Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets betänkande på samtliga punkter. Mina kolleger återkommer sedan till olika sakområden. För mig som har arbetat internationellt under så lång tid, bl.a. i Europarådet, är de steg vi nu tar steg på vägen mot ett vidgat internationellt samarbete. Det är ett samarbete i Europa, men också utanför Europa. Med utgångspunkt i den förstärkta ekonomi vi kan få genom det västeuropeiska samarbetet skall vi tillsammans med de andra länderna bygga upp förutsättningar för en bättre värld.

Herr talman! Ja, Oswald Söderqvist, vi är glada över betänkandet. Det lägger en gemensam grund för det svenska närmandet till EG. Därmed — och detta menar jag är mycket väsentlig — är det dock inte sagt att allt är gott och väl. Riktlinjerna måste omsättas i praktisk handling. Frågorna måste här gå till regeringen. Hur är beredskapen? Hur är viljan? Ingår begreppet medborgarnas Europa också i regeringens ambitioner? Utskottets skrivningar är mycket precisa i centrala frågeställningar. De är kanske för fåordiga, men det kan vara värdefullt i utrikespolitiska sammanhang. Alliansfriheten är alls icke bortglömd, Oswald Söderqvist. Är vpk verkligen emot svenskt studentutbyte inom EG:s stora utbildningsprogram? Är vpk emot att svenska ungdomar skall få en chans att delta i dessa program? Är vpk emot Erasmus och COMETT?
Herr talman! Oswald Söderqvist har här kastat sin skugga över EG debatten och sagt några saker som är värda att kommentera och bemöta. För det första säger han att vi inte vill diskutera säkerhetspolitiken, för att omedelbart därefter polemisera mot något som jag har sagt just om säkerhetspolitiken. Låt mig upprepa att vår mening är att Sverige inte får företa sig något som kan kasta en skugga över vårt lands beslutsamhet att också i framtiden värna om neutralitetspolitiken och alliansfriheten. Det är de fyra stora partierna i Sveriges riksdag som är garanten för detta — inte vpk. För det andra säger Oswald Söderqvist att Sverige — om jag förstod honom rätt — inte har någon nytta att dra av ett närmare samarbete med EG. Vi för på något egendomligt sätt svenska folket bakom ljuset, menar han. Men de som resonerar på det viset är svaret skyldiga på ett antal punkter. På vilket sätt skulle vi kunna utföra ett effektivare arbete för en internationell miljövård? På vilket sätt skulle vi kunna få mer resurser för att angripa brister Prot. 1987/88:114 i den svenska socialpolitiken och sjukvården, om vi avstode från de fördelar 4 maj 1988 som ett närmare samarbete med EG ger oss? Det handlar inte om växelpengar utan om mångmiljardbelopp i skillnad mellan att få del av samarbetet resp. att bli diskriminerad i förhållande till EG. För det tredje berör Oswald Söderqvist frågan om regionalpolitiken. Jag vet inte om Oswald Söderqvist hade tillfälle att höra chefen för Stora Kopparberg i TV:s program Pejling, där han gav exemplet om en investering i en stor pappersmaskin. Det finns två alternativa orter i Sverige att placera den på under förutsättning av ett nära och varaktigt samarbete med EG. Annars skulle den placeras inom EG-området. Det var ett mycket konkret exempel på vad det handlar om. Om vi skall kunna hålla liv i många små orter i Sverige dit stora företag är lokaliserade — men där också många mindre företag bär upp sysselsättningen — förutsätter detta ett nära och varaktigt samarbete med Västeuropa. Marknaderna där måste också i fortsättningen stå öppna för dessa företag. Att inta den avvisande hållning som vpk gör, är faktiskt ett exempel på en konservativ inställning i dess sämsta mening.
Herr talman! Jag tillåter mig först att säga att det är mycket glädjande att vi i dag har så många ungdomar som lyssnar på denna debatt från läktaren. Det är faktiskt deras framtid som vi nu diskuterar. Jag vill upprepa den fråga som Margaretha af Ugglas ställde till Oswald Söderqvist om just ungdomarnas möjligheter att delta i studentutbyte med europeiska universitet. Ungdomar som reser om somrarna och känner till de allra flesta av de europeiska länderna finner det nog märkligt om inte vi vuxna har känsla för ett sådant samarbete. Jag vill vidare, Oswald Söderqvist, framhålla att det inte råder något tvivel om att centerpartiet står fast vid den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken. Detta påpekade jag också i mitt huvudanförande. Alla andra påståenden är gripna ur luften. Självfallet skall vi inom ramen för denna alliansfrihet och neutralitetspolitik bygga upp detta land så bra som möjligt. Andra länder har respekt för vår neutralitetspolitik, varför det inte finns några risker för ett sämre utbyte med dem på grund därav. Inom EG förs exempelvis en avancerad regionalpolitik. Problemen är oerhört stora, större än våra, även om dessa är svåra nog. Vid Nordiska rådets presidiums besök hos EG-kommissionen fick vi klart för oss att man satsade pengar för att komma till rätta med dessa problem. Man gjorde också jämförelser med Marshallplanen. Centerpartiets självklara uppfattning är att Sverige inte kan träffa en överenskommelse som innebär att vi inte har kvar rätten att göra nationella insatser för att bibehålla en hög sysselsättning. Ungdomar skall kunna få arbete på sina hemorter, bygder skall kunna hållas levande, även om det måste ske strukturomvandlingar osv. Sådana saker skall vi själva bestämma över, men det hindrar inte att vi samtidigt kan delta i ett regionalt samarbete med det övriga Europa. Låt mig till sist säga att en integration innebär att de små företagen, som möjliggör en aktiv regionalpolitik, vinner de stora fördelarna. Storföretagen 3 etablerar sig samt köper och säljer på marknaderna. De möjligheterna föreligger inte för de mindre och medelstora företagen, vilka sysselsätter en så stor del av svenska folket.

Herr talman! Jag konstaterar att ingen av dem som har replikerat på vad jag sade i mitt anförande har svarat på frågan hur den här harmoniseringen och integrationen kommer att påverka vår alliansfrihet och neutralitetspolitik. Ni har sagt att Sverige skall slå vakt om neutralitetspolitiken, men ni har inte talat om på vilket sätt den kommer att påverkas. Förmodligen kommer jag inte heller att få något svar på den frågan. Vi debatterar i dag ett betänkande och en proposition om anslutning till EG, Stig Alemyr. Det hade varit mycket bra om vi haft att diskutera en proposition och ett betänkande om en vidgad handel med östländerna och tredje världen. Då hade vi också kunnat få en mycket bättre och vidare diskussion. Men nu förs tyvärr bara en debatt om EG i Västeuropa. Det är litet fult av Stig Alemyr att säga att kommunisterna i Sverige vill befrämja arbetslöshet. Aldrig i vår historia har vi gått in för någonting sådant. Men i likhet med arbetsutskottet i dess yttrande är vi litet oroliga över vad som kan komma att hända. Oroväckande tankegångar har framförts i yttrandet, men dessa har inte behandlats på ett genomgripande sätt i utrikesutskottet. Självklart vill vi i vpk att Sverige skall ha internationellt samarbete. Det behövs ett utbyte på utbildningsområdet m.m. Det skulle aldrig falla oss in att försöka hindra svenska ungdomar att studera i andra länder i Europa. Men jag ställde frågor om forskningen, och dessa har ni inte besvarat. Ni har inte alls berört det jag påpekade om den militära forskningens mycket stora rolli allt slags forskning. Då handlar det inte om ungdomar och studentutbyte utan om helt andra och mycket viktigare saker. Jag förstår att Margaretha af Ugglas är glad, och jag behöver egentligen inte upprepa det. Till Ingemar Eliasson vill jag säga att svenskarna inte är dumma. De inser att vissa problem inte diskuteras här. Ni skall inte tro att de inte förstår varför ni inte vill diskutera de problem som jag har berört här. När det gäller regionalpolitiken — och där inkluderar jag centern i mitt svar till Ingemar Eliasson -— vet vi av erfarenhet att det finns centra och att det finns periferier. Och det finns inget exempel i forskning eller i uppföljning av industristrukturer eller nationella strukturer eller annat som har påvisat något annat än att centrum alltid drar till sig investeringar, arbetskraft, forskning osv. och att ytterområdena blir utsatta. Det är där vi kommer att hamna. Sedan hjälper det inte om Stora Kopparberg vill investera i någon pappersmaskin någonstans; det är bra om man gör det, men det kommer inte att lösa de stora problemen. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation, vilket innebär avslag på utskottets hemställan och därmed också på propositionen.
Herr talman! Jag skall svara Oswald Söderqvist på ett par punkter. Först och främst har denna dags sammanträde börjat med en regeringsdeklaration som inte bara talar om EG utan också talar om handelssamarbete med andra — Prot. 1987/88:114 länder. Det finns mycket väl ett underlag i dagens debatt för att diskutera 4 maj 1988 samarbete med andra länder utanför EG. Frågan om forskningen är ju väldigt intressant. Skall vi avstå från att delta i forskningssamarbete bara därför att viss forskning någon gång kan leda till att en militär kunskap ökar? Det är ju så överallt, i vår medicinska forskning och i annan — ja, nämn över huvud taget något forskningsfält där man inte kan nå resultat som på något sätt kan användas i det militära! Vi har aldrig tidigare sagt att vi avstår från att delta i forskningssamarbete av det skälet. Något direkt militärt forskningssamarbete kommer vi inte att gå in i, men vi kan aldrig undvika att resultat av ökad kunskap också kan användas för utveckling av vapen. Sedan säger Oswald Söderqvist att det var fult av mig att angripa vpk. Det är inte ett dugg fulare av mig än det är av er att vräka ur er en lång rad anklagelser för att vi andra säljer neutraliteten, för att vi är på väg in i ett samarbete som kommer att få allvarliga negativa följder för Sveriges folk. Vad ni har glömt att göra är att dra konsekvenserna av vad som händer, om ni skulle vinna de här omröstningarna och ställa oss utanför ett vidgat europeiskt samarbete. Det måste, som världen ser ut, leda till allvarliga bakslag för vår egen ekonomi med de risker för sysselsättningen och regionalpolitiken som det kan föra med sig. Herr talman! Av diskussionen i dag har jag lärt mig en sak ytterligare; kanske borde jag ha sagt det i mitt inledande anförande, men jag säger det nu i stället. Det finns troligen ett behov av att bättre än vi har lyckats hittills förklara den svenska neutralitetspolitiken, både för visst hemmabruk och för en del utanför vårt lands gränser. Det här protokollet läses nämligen mycket noga i Bryssel, och det är klart att när Oswald Söderqvist nu talar om, att vi är på väg att överge neutralitetspolitiken, kan det finnas en och annan som tror det. Inte minst med tanke på de parlamentariska kontakter jag har pläderat för tidigare är det därför av betydelse att vi ger oss ut och förklarar vår neutralitetspolitik och envetet berättar att vi icke överger någon del av denna.
Herr talman! Oswald Söderqvist kommer ju från den vackra studentstaden Uppsala. Det är faktiskt så, att en mycket central fråga i hela problemkomplexet beträffande Sveriges närmande till Europa gäller om svensk ungdom skall få delta i det framtidens Europa som håller på att växa fram, om svensk ungdom skall få delta i Erasmus och COMETT. Då räcker det nog inte med att Oswald Söderqvist säger att han inte skall hindra svensk ungdom att åka ner till Europa, och det tror jag inte heller att han lyckas med. Det krävs betydligt mycket mera för att vi skall få delta i de här stora, viktiga programmen. Vi är inte där ännu. Oswald Söderqvist säger ju nej till utrikesutskottets förslag, ni vill ju inte vara med. Jag tror att vpk så småningom måste ändra sin inställning i den här frågan. Ni kommer att bli alltför isolerade.